Fru talman! har frågat mig om jag avser att gå vidare med förslaget om en skatt på plastartiklar även om Sverige vid tiden för implementeringen fortfarande befinner sig i en pandemisituation. Han har även frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förändra förslaget efter remissrundan. I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna anges att en skatt eller avgift ska införas på engångsartiklar. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen en utredning, som i augusti lämnade sina förslag i betänkandet Skatt på engångsartiklar . Utredningens betänkande har remitterats. Remisstiden löpte ut den 30 december 2020. Som jag tidigare meddelat bereds betänkandet - och inkomna remissynpunkter - nu i sedvanlig ordning inom Finansdepartementet.
Fru talman! Det kan omöjligt ha undgått någon vilket becksvart mörker den svenska besöksnäringen har befunnit sig i under snart ett års tid. Det är dels på grund av de generellt förändrade rörelsemönster vi ser i pandemins spår, dels en konsekvens av regeringens restriktioner. I dag begränsas sällskap på restauranger och barer till fyra personer, och alkohol - produkten med högst vinstmarginal - tillåts inte säljas efter klockan 20. Annars livsdugliga företag, vilka haft som vana att spara i ladorna, har tvingats plocka ned skylten i kölvattnet av restriktionerna eftersom de ekonomiska stödåtgärderna har varit för sena och för snåla och återkommande fastnat i Socialdemokraternas byråkrati i stället för att betalas ut. Restriktionerna har med detta sagt naturligtvis inte kommit på plats för att sätta käppar i hjulet för en enskild näring utan för att begränsa smittspridningen. Samtidigt skulle den cyniska kunna påstå att restriktionerna åtminstone delvis syftar till att regeringen önskar visa handlingskraft, det vill säga de är egentligen i viss utsträckning symboliska åtgärder - detta inte minst givet att det återkommande har varit svårt att finna belägg för att det sker en okontrollerad smittspridning i de berörda miljöerna. Symbolpolitik är dock, som bekant, regeringens paradgren. Därför kanske det inte förvånar någon att regeringen under den brinnande krisen för restaurangnäringen väljer att fortsätta med implementeringen av den kritiserade punktskatten på engångsartiklar i plast. Om förslaget som nu har varit på remiss skulle bli verklighet innebär det att thaimatlådor, take away-kaffemuggar, plasttallrikar med mera beläggs med punktskatter i intervallet 3-7 kronor. Förutom att utgöra ännu en symbolskatt utan märkbar förbättring för miljön ter sig skatten djupt feltajmad mot bakgrund av pågående pandemi. Fru talman! I en tid då restaurangnäringen går på knäna och gör sitt yttersta för att ställa om genom att erbjuda take away i alla dess former, allt från klassisk take away-lunch till matpåsar som konsumenterna färdigställer hemma, skulle dessa punktskatter utgöra en ytterligare spark på dem som redan ligger. När medvetna medborgare försöker följa diverse rekommendationer och restriktioner genom att dricka kaffe på promenad i stället för på ett fik eller genom att äta restaurangmaten hemma i stället för på restaurang, då ska de helt plötsligt punktbeskattas för detta. Utöver att det riskerar att drabba den redan hårdast ansatta branschen ter det sig onekligen konstigt när regeringen återkommande påstår sig vilja minska smittspridningen. Varför har finansministern och regeringen över huvud taget valt att utreda denna fråga och skickat utredningsförslaget på remiss?

Fru talman! Tobias Andersson frågar sig om det har varit möjligt för någon att undgå vilket beckmörker den svenska besöksnäringen befinner sig i. Det är uppenbart ett parti som det helt har undgått, nämligen Sverigedemokraterna, som vill fördubbla restaurang och hotellmomsen nu mitt under pågående pandemi. När vi ser hur tufft restaurangbranschen har det vill man alltså fördubbla momsen. Tajmningen kunde knappast vara sämre. Tobias Andersson pratar om symbolpolitik. Då kan vi påminna om att Sverigedemokraterna var det parti som i våras ville stänga de svenska skolorna, vilket gjordes i många andra länder. Men där har de insett att det inte var så effektivt, och därför har andra länder sina skolor öppna under den andra smittvågen. Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder för att begränsa smittspridningen och för att stötta företag, sjukvård och andra delar av samhället genom krisen. Samtidigt arbetar vi parallellt med åtgärder som vi kommer att behöva gå fram med efter krisen. Där har vi sagt att vi ska genomföra en grön skatteväxling under mandatperioden. Exakt hur den ska utformas kommer vi naturligtvis att diskutera. Där finns flera olika förslag som nu är ute på remiss. Remissvaren bereds nu i Regeringskansliet, och sedan kommer vi att återkomma till exakt hur den gröna skatteväxlingen ska se ut.
Fru talman! Jag noterar att finansministern initialt helt bytte fokus och ämne för interpellationsdebatten. Gällande restaurangmomsen har sänkningen som gjorts dömts ut. Jag är övertygad om att Magdalena Andersson själv har tillhört den skara som vid något tillfälle problematiserat densamma. Med det sagt tycker jag att man som politiker ska kunna vara självkritisk. Jag kan konstatera att tajmningen i vår höstbudgetmotion var allt annat än perfekt. Det hade varit klädsamt om finansministern hade kunnat göra densamma, det vill säga inse att den engångsskatt på plastartiklar som hon och regeringen väljer att gå vidare med är allt annat än optimal. Jag förstår dock att finansministern är i behov av att ta del av de remisssynpunkter som inkommit innan hon kan sätta ned foten definitivt. Därför, fru talman, tänker jag att vi kan gå igenom några av dessa tillsammans. Den branschförening som primärt riskerar att drabbas av förslaget, Visita, avstyrker införandet av den föreslagna skatten. I sitt remissvar betonar man bland annat följande: Skatten stöder inte en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi. Skatten leder inte till minskad nedskräpning. Skatten leder till ökat matsvinn. Vidare lyfter man fram att det föreligger stora brister i underlaget till förslaget om skatt. Bland annat menar man att angivna alternativ till beskattade artiklar saknas, varför skatten blir enbart fiskal. Därutöver menar man att det föreligger stora brister i konsekvensutredningen. Svensk Handel avstyrker förslaget trots att man återkommande uttrycker att man delar målet med skatten. Detta då man anser att utredningens förslag på skatt inte är ett ändamålsenligt styrmedel för att uppnå de angivna målen samt att skatten riskerar att leda till negativa effekter för sysselsättningen. Svensk Plastindustriförening avstyrker förslaget och skriver att man "anser att engångsartikelutredningens betänkande inte överensstämmer med vår uppfattning om hur negativa miljöeffekter av engångsartiklar kan undvikas och därigenom anser vi att betänkandet bör utformas på ett annorlunda sätt". Näringslivets Regelnämnd avstyrker förslaget och skriver att "NNR anser dessutom att det är tidsmässigt helt fel i nuvarande Coronakris att ytterligare öka företagens regelkostnader - direkt och indirekt - och det krävs snarare ett stopp mot denna typ av ökade kostnader för att underlätta för näringslivet att kunna återhämta sig". Skatteverket uttrycker att man "anser att skattens utformning med en hög skattenivå i förhållande till ett lågt varuvärde kan leda till skatteundandraganden. Skatteverket anser också att förslaget har en oklar effekt på miljö och resurseffektivitet." Innovations och kemiindustrierna i Sverige, Livsmedelsföretagen, Sveriges bagare & konditorer, Max, Panini Internazionale med flera avstyrker också förslaget, då de anser att det inte är ändamålsenligt - något som enligt mig står bortom rimligt tvivel. Mot bakgrund av denna breda kritik från remissinstanserna skulle jag vilja fråga finansministern om hon åtminstone kan överväga att överge detta förslag.

Fru talman! Ja, det är ju väldigt bra om Tobias Andersson nu backar från att det var rätt att Sverigedemokraterna ville fördubbla restaurangmomsen vid årsskiftet. Senast jag hörde deras partiledare Jimmie Åkesson uttala sig i den frågan var det dock med ett mycket långt försvar av detta som precis rätt åtgärd, så det ska bli intressant att följa Sverigedemokraternas interna debatt i den frågan. Om man inte längre har den finansieringen i sin budgetmotion ska det också bli intressant att höra vilka av de utgiftsökningar som Sverigedemokraterna föreslår som man skulle vilja ta bort. Den här skatten har, precis som alla andra skatter, varit ute på remiss. När remissvaren kommer in tittar vi naturligtvis på dem på Finansdepartementet. Det är därför man har förslag ute på remiss. När vi har gått igenom dem tittar vi också på hur vi ska genomföra hela den gröna skatteväxlingen. Om, hur och när vi går vidare är ännu inte beslutat utan bereds nu i Regeringskansliet, så det finns inget mer att säga om detta just nu. Däremot tycker jag att det är värt att komma ihåg en sak när vi pratar om den gröna skatteväxlingen. Jag får väldigt många frågor i riksdagen om de skatter som höjs som en del av den gröna skatteväxlingen men inte lika många om de skatter som sänks. Sveriges invånare fick en skattesänkning nu vid årsskiftet som en del av den gröna skatteväxlingen, så vi sänker också skatter som en del av detta.
Fru talman! Jag vågade yppa ett uns av självkritik, för jag tycker att man som politiker bör kunna diskutera ställningstaganden och föra intern och extern debatt om saker och ting. Det är uppenbart att finansministern är av en annan uppfattning. De utfästelser som regeringen och finansministern gjort avser man att printa, hacka in i sten och stå fast vid i all oändlighet. Jag tycker att det är en osund inställning. Fru talman! Jag förstår att finansministern inte i detalj kan redogöra för hur regeringen avser att fortskrida i arbetet med detta huvudlösa förslag. Jag förstår också att förslaget ryms i januariöverenskommelsen. Men det måste finnas utrymme även för politiker att avstå från att verkställa utfästelser när dessa visar sig vara skadliga och på intet sätt eftersträvansvärda. Allt annat vore att binda fast politiker vid deras sämsta förslag utifrån någon obskyr princip om att vi är felfria. Politiker är inte felfria. Socialdemokraterna är definitivt inte felfria, vilket stora delar av deras historia tydligt pekar på. Jag anser därför att det vore klädsamt av finansministern om hon åtminstone kunde med att kritisera förslaget, dess tajmning och dess utformning. När en bred mängd av remissinstanser på olika punkter slår ned på förslaget, säger att det inte kommer att ge önskad effekt och att det inte finns alternativa produkter att gå över till och dömer ut det utifrån olika synvinklar vore det klädsamt om ansvarig minister åtminstone i liten utsträckning kunde problematisera detsamma. I all välmening ber jag finansministern att överväga att skrota förslaget. Gör om och gör rätt!
Fru talman! Det är svårt att debattera när ens motdebattör säger att man har fastslagit något som man tvärtom svarat att man inte har fastslagit. Jag har sagt att om, hur och när vi går vidare med ett sådant förslag - om, hur och när vi går vidare - ännu inte är beslutat. Då är det svårt att hävda att jag står fast och vägrar lyssna på remissinstanser. Tvärtom är det precis det vi gör nu - vi sitter på Finansdepartementet och analyserar remissvaren. Det här gör det svårt, tycker jag, att debattera på ett i kammaren lämpligt sätt. Tobias Andersson säger att han har yppat ett uns av självkritik. Ja, det kanske är på sin plats givet att man har föreslagit att en av de branscher som är allra hårdast drabbade av pandemin ska få fördubblad moms. Det, om vi pratar tajmning, är ju svårslaget illa.